Fru talman! Jeff Ahl har frågat mig hur jag ser på SBAB:s agerande och hur jag och regeringen avser att bryta SBAB:s aviserade riktning genom tydliga ägardirektiv. Bakgrunden är att SBAB har skickat ut ett brev till ca 200 företags och bostadsrättsföreningskunder. I brevet har SBAB aviserat att man vid nästa villkorsförändring kommer att tvingas höja marginalen för att kompensera för risken och i vissa fall även kräva en snabbare amorteringsplan. Inga hushållskunder berörs av detta, men det är förståeligt att det finns en viss oro även bland dem. Därför är det positivt att SBAB varit mycket tydligt med att hushållskunder inte berörs av den nya riskbedömningen och att hushåll även framöver kommer att kunna ansöka om såväl lånelöfte som lån direkt på SBAB:s hemsida, oavsett var i landet de bor. Finanskrisen har bland annat visat på vikten av finansiell stabilitet baserad på ett sunt och rimligt risktagande. SBAB har i dag inget samhällsuppdrag utan agerar på en konkurrensutsatt marknad på marknadsmässiga villkor och är en relativt liten aktör inom företagskundsegmentet. Bolaget har tre företagskundkontor i Stockholm, Malmö respektive Göteborg med sammanlagt mindre än 40 anställda. SBAB saknar därmed den lokalkunskap som krävs för att göra individuella riskbedömningar av bostadsrättsföreningar på orter där inte alla lägenheter kan säljas eller av ägare till flerbostadshus på orter där vakansgraden är hög. Detta innebär att risken blir högre för SBAB än för en bank med lokal närvaro och kunskap. Det är också viktigt att komma ihåg att SBAB är ett fåproduktsbolag. Ingen kund kan agera med endast SBAB som leverantör av finansiella tjänster. Det innebär att kunder i såväl glesbygd som storstäder har minst en bankrelation till att förlita sig på. Den riskbedömning som ligger till grund för SBAB:s agerande är en operativ fråga och därför ett ansvar för bolagets styrelse och ledning, vars uppgift det är att balansera risk och lönsamhet. Jag kan dock konstatera att bolaget agerar för att ha ett rimligt risktagande i sin verksamhet och att bolaget i den aktuella frågan har agerat transparent gentemot sina kunder. Jag har därför inte för avsikt att vidta några åtgärder. Då Jeff Ahl, som framställt interpellationen, hade anmält att han var förhindrad att närvara vid sammanträdet förklarade tredje vice talmannen överläggningen avslutad.